Herr talman! De delar av den proposition och det utskottsutlåtande som nu behandlas beträffande vilka det har väckts motioner och avgivits reservationer berör en relativt liten grupp av tjänstemän, en grupp till vilken jag själv har hört. Det gäller vissa frågor beträffande de vid sjukhusen anställda läkarnas anställningsförhållanden. Fram till ungefär sekelskiftet tillsattes överläkarna genom kollegiala beslut av medicinalstyrelsen. I början av 1900-talet övertog Kungl. Maj:t utnämningarna, och överläkarna har sedan dess tillsatts med kunglig fullmakt, vilket anses innebära att de vid förflyttning eller anställnings upphörande är underkastade samma regler som gäller för de personer som innehar statlig tjänst med fullmakt. Propositionens förslag innebär att överläkarna skall tillsättas av huvudmännens sjukvårdsstyrelse med förordnande tills vidare. Departementschefen menar att anställningstryggheten skall regleras på samma sätt som för andra anställda hos huvudmännen. Ehuru fullmaktens innehåll under årens lopp har förändrats, innebär den fortfarande inte desto mindre en avsevärd garanti för anställningstryggheten. Fullmakten innebär ett skydd mot att förlora tjänsten vid organisatoriska förändringar, vilket har sin betydelse på ett så rörligt område som sjukvårdens. I själva verket har jag iakttagit ett fall, där man vid en omorganisation friställde en läkare, vilken dock tack vare sin kungliga fullmakt erhöll en viss ekonomisk gottgörelse. Frågor rörande fullmaktsinstitutet har behandlats av flera utredningar. Det förefaller inte helt tillfredsställande att fullmaktsinstitutet avskaffas för en begränsad grupp av tjänstemän, innan frågan om detta institut har prövats i hela sin omfattning. Jag menar inte att de landstingsanställdas trygghetsförhållanden vanligen är otillfredsställande ordnade.

Mot den bakgrunden kan man förstå SACO:s uttalande att det här gäller en inte acceptabel försämring av denna läkarkategoris anställningstrygghet. Jag skulle vilja tillägga att jag under den tid som jag haft tillfälle att på närmare håll följa dessa frågor om utnämningar har blivit imponerad av den noggrannhet och den samvetsgrannhet varmed dessa ärenden har beretts inom socialdepartementet. Jag har också haft tillfälle att i ett par fall diskutera frågorna med statsrådet Aspling. Vi har kanske haft olika uppfattningar, och om vi inte precis har haft olika uppfattningar har jag måhända tryckt på vissa synpunkter i sammanhanget. Såsom jag då sade till statsrådet Aspling vill jag säga även nu, nämligen att jag blev imponerad av den noggranna detaljkännedom som han hade skaffat sig i de två fall om vilka jag har resonerat med honom. Jag måste framhålla att det har givit mig ett mycket starkt förtroende för den noggrannhet med vilken ärendena behandlats inom departementet. Jag har inte något yrkande på denna punkt. Jag har bara velat belysa denna fråga. Jag tycker att det är synd att denna förändring genomföres. Man kunde ha kvar de kungliga utnämningarna. Jag har fäst mig vid att det, som sagt, tydligen inte har betraktats såsom en ren detalj, eftersom frågan tillmät tes så stor betydelse vid överenskommelsen med provinsialläkarna. Herr Häbinette har talat om betydelsen av att socialstyrelsen rangordnar de fyra sökande som den sätter främst. Nu är det möjligt att socialstyrelsen tycker att det är skönt att slippa ifrån bestyret med dessa ärenden; det har låtit så från styrelsens sida vid några tidigare tillfällen. Det enda jag skulle vilja tillägga på den här punkten är att det för dem som skall ge ett förord — jag är ju i den situationen att jag understundom är med om att göra det — kan vara mycket upplysande att ha de sökande rangordnade. Jag anser nämligen att man skall ta den som står upptagen i första rummet, om inte särskilda skäl talar emot det och om det inte finns alldeles särskilda skäl som talar för att man skall ta någon annan. Föreligger inga andra skäl bör man välja den som är upptagen i första rummet, därför att det ger en känsla av säkerhet hos dem som söker. Tanken att läkarna skall kunna flyttas från ett lasarett ut till verksamhet också i den öppna vården är nog i och för sig riktig. Jag har ingenting att invända mot en sådan ordning. En sådan flyttning skapar dock ett osäkerhetsmoment i anställningen, såvitt jag kan förstå. Utskottet skriver att det enligt utskottets mening torde kunna förutsättas att den precisering av läkarnas verksamhetsområde, som kan komma att erfordras med hänsyn till kravet på ändamålsenlig sjukvårdsorganisation, i möjligaste mån görs med beaktande av den berörda personalens intressen. Ja, det låter ju bra, och förmodligen gör man också det, men här yttrar sig utskottet i en fråga där sjukvårdshuvudmännen, såvitt jag kan förstå, är helt suveräna och kanske inte behöver fästa sig vid vad som sägs av andra i det avseendet. Jag har emellertid inte någon anledning att ställa något särskilt yrkande på denna punkt. Jag skulle vilja sluta med att säga ett par ord om den reservation som herr Österdahl nyss berörde. Om även meritbedömningen av de biträdande överläkarna sker inom socialstyrelsen så betyder det att vi får en enhetlig bedömning över hela landet, och det kanske kan ha en viss betydelse. Jag har en ganska lång erfarenhet av just den här meritvärderingen, och jag har fått det intrycket att den sköts samvetsgrant och sakkunnigt av de läkare i de olika sjukvårdsområdena som gör värderingen. Det står i reservationen vid punkten C att det kan vara svårt att finna tre personer som är sakkunniga inom samtliga specialiteter som kan förekomma. I sjukvårdsstadgan föreskrivs emellertid att om de inte är sakkunniga i allt får de kalla på chefen för en självständig avdelning inom eller utom sjukvårdsområdet inom den specialitet som det är fråga om så att han för förslags avgivande skall ingå som sakkunnig. Jag har på grund av det anförda svårt att förena mig med undertecknarna av den sistnämnda reservationen. Jag kommer emellertid att rösta för den första reservationen.

Herr talman! Utskottet har här ingalunda tagit sig före att ha en egen mening i de angelägenheter som behandlas i den förevarande propositionen. En enmansutredning ligger bakom förslaget som granskats noggrant i departementet. Det har varit ute på remiss och i stort sett lämnats utan erinran från remissmyndigheternas sida. Det gäller här tungt vägande remissinstanser, såsom <sjukvårdshuvudmännen. Även landstingens reaktion har varit mycket positiv. De tre avsnitt av propositionen som berörts av de tidigare talarna gäller angelägenheter som avser läkarna. Läkarförbundet, SACO och möjligen ytterligare någon instans har ansett att man i stort sett borde behålla tidigare gällande ordning. Överläkarna skulle alltså alltjämt utnämnas av Kungl. Maj:t efter förslag uppgjort av socialstyrelsen, upptagande namnen på fyra läkare, graderade i den ordning deras meriter ger anledning till. Beträffande de biträdande överläkarna har hittills en sakkunnig beredning inom sjukvårdsområdet, såvitt jag vet, bestående av tre personer haft att på förslag uppföra de tre främsta av de sökande. Sjukvårdshuvudmännen = fick bland de fyra som av socialstyrelsen uppförts på förslag till överläkare ge förord åt den de fann vara lämpligast för befattningen. Praktiskt taget utan undantag har Kungl. Maj:t följt de förord som lämnats från sjukvårdshuvudmännens sida. Under sådana förhållanden har utskottsmajoriteten funnit att det finns starka skäl att följa den ordning som föreslås i propositionen och som innebär en rationalisering. Det finns, såvitt jag förstår, ingenting i de avgivna reservationerna som med någon särskild styrka talar för en återgång till det gamla system som påyrkas av reservanterna och delvis även av herr Kaijser. Han har visserligen inte yrkat att man skall behålla systemet med fullmakt och utnämning av Kungl. Maj:t, men han skulle gärna ha sett att detta förfaringssätt blivit bestående. Jag har i varje fall någon erfarenhet när det gäller att bedöma tryggheten i anställningen. Jag kan tänka mig att någon kan tycka att en kungl. fullmakt kanske väger tyngre än den nu föreslagna utnämningen, eftersom läkaren i fråga får ett fint av Kungl. Maj:t undertecknat papper på att han har fuilmakt på tjänsten. Emellertid tror jag att en överläkare, utsedd av sjukvårdshuvudmännen, kan känna samma trygghet i anställningen som om det vore Kungl. Maj:t som hade förordnat honom till den. Det graderade förslag som socialstyrelsen gjort upp tidigare har inte haft någon annan betydelse än att socialstyrelsen här gjort en betygsättning, som dock inte varit bindande för sjukvårdshuvudmännen när de lämnat sitt förord. Kungl. Maj:t har också som jag redan nämnt praktiskt taget utan undantag följt sjukvårdshuvudmännens förord. Beträffande de biträdande överläkarna är det möjligt att det, som herr Österdahl sagt, kan bli svårt att få tre personer inom sjukvårdsområdet som har den sakkunskap som erfordras för att granska de sökandes meriter. Men i så fall finns, som herr Kaijser nämnde, den möjligheten att man går utanför området och skaffar den sakkunskap som behövs för att bedöma de sökandes kvalifikationer för den sökta tjänsten. Herr talman! Jag finner inte skäl att yrka annat än bifall till utskottets hemställan. Jag tror att det på de berörda punkterna kommer att ge ett fullt tillfredsställande resultat.
Herr talman! I sitt remissvar över ”Förslag till ändringar i sjukvårdslagstiftningen” aktualiserade «Svenska landstingsförbundets styrelse frågan om ändring av reglerna för inrättande av nya läkartjänster. Förbundsstyrelsen föreslog därvid att föreskrifterna i 17 8 sjukvårdslagen skulle utgå och föras över till sjukvårdsstadgan eller till andra av Kungl. Maj:t meddelade bestämmelser. Även socialstyrelsen ansåg att en sådan ändring borde övervägas. Bakgrunden till Landstingsförbundets förslag var främst att genom ett mer decentraliserat system för tilldelning av läkartjänster underlätta sjukvårdshuvudmännens planering. Ett förslag i denna riktning hade tidigare presenterats av en för Svenska landstingsförbundet och Sveriges läkarförbund gemensam arbetsgrupp, i vilken även deltagit representanter för socialstyrelsen. Enligt detta förslag skulle de lokala huvudmännen, som genom den nära kontakten med förhållandena på fältet har goda förutsättningar att bedöma de lokala behoven, själva få inrätta nya tjänster inom av socialstyrelsen fastställda ramar. I proposition 42 med förslag till lag om ändring i sjukvårdslagen har statsrådet redovisat Landstingsförbundets förslag om ändring av reglerna för inrättande av nya läkartjänster. Statsrådet konstaterar därvid att denna fråga bör tas upp i anslutning till de pågående fortsatta utredningarna rörande sjukvårdslagstiftningen. I sammanhanget anför statsrådet dock, att även de nuvarande bestämmelserna i sjukvårdslagen § 17 torde medge socialstyrelsen att formulera sina beslut om tilldelning av läkartjänster så att möjligheter föreligger för sjukvårdshuvudmännen att själva i vissa fall svara för fördelningen av tjänsterna i detalj. Herr talman! Eftersom denna fråga är av stor betydelse för sjukvårdshuvudmännen är det angeläget att statsrådet, som just nu befinner sig i kammaren, närmare klargör vad som avses med sistnämnda uttalande i propositionen och om statsrådet har för avsikt att ge socialstyrelsen några direktiv på denna punkt.
Herr talman! Med anledning av herr Sörlins fråga vill jag, innan jag går in på svaret, göra några kommentarer till det utskottsutlåtande som nu föreligger och de förslag som i propositionen tidigare förelagts riksdagen. De ändringar i sjukvårdslagen som har föreslagits i propositionen 42 utgör ett led i en pågående reformering av sjukvårdsorganisationen. De nu framlagda förslagen, som gäller sjukvårdens medicinska organisation, särskilt klinikorganisationen, och förhållandet mellan öppen och sluten sjukvård, har tillkommit i nära samråd med sjukvårdens kommunala huvudmän. Jag vill, herr talman, understryka detta. Genom de föreslagna lagändringarna blir det bl.a. möjligt — det har sagts tidigare här — att anställa läkare med kombinerade arbetsuppgifter på både sjukhus och läkarmottagningar utanför sjukhuset. Det betyder att man ytterligare underlättar en utvidgning av den offentliga öppna läkarvården och en ökad integration mellan denna vård och sjukhusvården. Dessa åtgärder ingår i ett reformprogram, som Pprioriterar en utbyggnad av den offentliga öppna läkarvården. Andra viktiga inslag i detta reformprogram utgörs av den från årsskiftet genomförda sjukronorsreformen och det nya system för läkarutbildning som just nu håller på att genomföras. De väsentliga delar av propositionen som avser en utvidgning av den offentliga öppna vården och en smidigare klinikorganisation på sjukhusen har enhälligt tillstyrkts vid utskottsbehandlingen, något som jag självfallet noterar med tillfredsställelse. De reservationer som fogats till utskottsutlåtandet från moderata samlingspartiet och folkpartiet gäller i stället tillsättningsförfarandet för tjänster som överläkare och biträdande överläkare. Det man där mer eller mindre vänder sig emot är den decentralisering och förenkling av tillsättningsförfarandet som har föreslagits i propositionen. Herr Kajiser underströk i sitt anförande att han hade erfarenhet av att Kungl. Maj:t prövade alla dessa ärenden med mycket stor noggrannhet. Han erinrade om några samtal som vi hade haft i en del speciella ärenden. Jag vill då framhålla att besvärsrätten kvarstår när det gäller vilka fyra sökande som skall kunna komma i fråga till överläkartjänst. Där kan man alltså besvära sig. Om jag inte missminner mig, herr Kaijser, var det ärenden av den karaktären vi diskuterade, men minnet kan svika mig där. På den punkten sker emellertid nu ingen ändring. I övrigt är det fråga om förenkling. Jag skall inte nu ta upp tiden med att närmare gå in på dessa speciella frågor. Vad jag principiellt vill understryka i sammanhanget är att staten enligt min mening bör inskränka sig till att med stöd av lagstiftningen fastställa kompetensregler och tillgodose det allmänna intresset av att valet sker bland de bästa sökandena. Här som i andra avseenden bör sjukvårdslagstiftningen vara en ramlagstiftning som drar upp de principiellt viktiga riktlinjerna för sjukvården och inte innebära en detaljreglering av de kommunala sjukvårdshuvudmännens verksamhet. Herr Sörlin tog upp ett speciellt ärende och ställde en fråga till mig. Det ger mig anledning att understryka att sjukvårdslagstiftningen genom de i propositionen föreslagna ändringarna kommer att ge sjukvårdshuvudmännen vidgade möjligheter att organisera den öppna och slutna sjukvården på det sätt de själva finner mest ändamålsenligt. En konsekvens härav blir att socialstyrelsens beslut om nya läkartjänster inte längre behöver knytas till en viss klinik vid ett visst sjukhus. Det blir i stället möjligt för styrelsen att i beslut om att inrätta en ny tjänst som överläkare, biträdande överläkare eller underläkare endast knyta denna tjänst till en viss specialitet.

Herr talman! Jag har velat göra denna kommentar med anledning av bl.a. herr Sörlins fråga till mig.

Herr talman! Andra lagutskottets utlåtande nr 33 behandlar en fråga som väckts motionsvägen i riksdagen nästan varje år sedan ATP-systemet infördes. Det gäller förmånerna inom den allmänna försäkringen för deltidsoch korttidsanställda, som ånyo aktualiserats i centerpartimotionerna I:31 och II: 36 samt i motionsparet I:414 och 11: 587 från folkpartihåll. I motionerna behandlas dels frågan om sambandet mellan avgifter och pensionsgrundande inkomster i vissa fall i ATP-syste Nuvarande regler är särskilt ogynnsamma för deltidsoch korttidsanställda, som inte får det utbyte i form av pensionsrätt för erlagda avgifter som andra personer inom systemet får. Detta beror på olikhet i regierna för beräkning av pensionsgrundande inkomst och för beräkning av avgiftsgrundande inkomst. Såsom framhållits i motionerna medför den nuvarande finansieringen av tilläggspensioneringen att betydande avgifter erläggs för korttidsoch deltidsanställda utan att de anställda erhåller någon pensionsrätt. I andra fall erläggs avgifter för anställda av den åsyftade kategorin utan att dessa erhåller så stor pensionsrätt som avgiftens storlek skulle motivera. Motionärerna pekar särskilt på reglernas verkningar för försäkrade med inkomst av både anställning och annat förvärvsarbete. Dessa förhållanden måste anses otillfredsställande, inte minst mot bakgrund av den jämlikhetsdebatt som föres, då olägenheterna till övervägande del drabbar personer med relativt små inkomster. Det är därför förklarligt om dessa grupper, vilkas problem berörs i motionerna, har svårt att förstå det riktiga och rättvisa i att inbetalade avgifter så dåligt överensstämmer med tillgodoförda pensionspoäng. Andra lagutskottet har motiverat sitt avslagsyrkande med att ett genomförande av föreslagna ändringar skulle äventyra de stora fördelar som är förenade med tilläggspensioneringens enhetliga uppbyggnad.

Riksförsäkringsverkets yttrande visar att det är möjligt att göra förändringar i nuvarande ordning, så att man uppnår bättre överensstämmelse mellan avgifter och förmåner. Det kan alltså inte med fog göras gällande att det inte är möjligt att tillgodose motionernas syften utan att principerna för ATP-systemet rubbas. Hänvisningen till den allmänna konstruktionen av tilläggspensionssystemet kan sålunda inte motivera att man underlåter att lösa den rättvisefråga som föreligger. Enligt min och motionärernas mening bör man, även om man inte kan få absolut överensstämmelse, sträva efter så stor överensstämmelse mellan avgift och pension som är möjligt utan att äventyra tilläggspensioneringens uppbyggnad.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

Herr talman! Det är riktigt som det sagts att riksdagen vid ett flertal tidigare tillfällen behandlat frågor av samma slag som framförts i dessa motioner. Det gäller yrkanden om justeringar i ATP-systemet, så att man kunde tillgodose vissa framförda önskemål. Utskottet har dock ansett sig böra vidhålla sin redan tidigare redovisade uppfattning, nämligen att det här inte sker någon större orättvisa mot deltidsoch korttidsanställda. Enligt nuvarande bestämmelser har arbetsgivaren skyldighet att erlägga ATP-avgift för sina anställda, under förutsättning att de gör en arbetsinsats som betalas med minst 300 kronor per år. Huruvida en sådan korttidsanställning medför pensionsrätt eller om vederbörande för pensionsrätt måste lägga samman flera anställningar blir beroende av om den anställdes inkomst överstiger basbeloppet. Skyldigheten för arbetsgivaren att betala avgift kan inte undanröjas. Han skall betala pensionsavgift för samtliga anställda med undantag för dem som nått en ålder då avgiftsplikten upphör, d.v.s. året efter fyllda 65 år. Där finns det alltså inte så mycket att resonera om. Vi har bara att konstatera att systemet bygger på kollektivitet. Avgifterna betalas av arbetsgivaren efter ett system som innebär att han betalar full avgift för dem som varit anställda hela året. Han har då rätt att dra av ett basbelopp. Gäller det korttidsanställda lägger han tillsammans den arbetade tiden utan att redovisa några personliga uppgifter för var och en; redovisning sker rent kollektivt av antalet deltidsanställda och vad de tillsammans tjänat under ett år. I år har vi uppmärksammat en fråga som herr Österdahl återkommit till med stor envishet. Han förmenar att det sker en orättvisa mot dem som har blandad inkomst. Det är något annat än deltidsoch korttidsanställda. För den som har blandad inkomst, d.v.s. delvis arbetar som anställd och delvis har inkomst av annat förvärvsarbete, skall enligt reglerna basbeloppet i första hand avräknas på inkomsten av anställning. Även om arbetstagaren bara varit anställd en kortare tid men ändå tjänat mer än 6 000 kronor — nu är ju basbeloppet 6 300 kronor — så blir det arbetsgiva ren som får tillgodoräkna sig hela den summan. Om den anställde sedan har inkomst av annat än förvärvsarbete, får han inte göra något avdrag utan själv betala avgift på hela denna del av sin inkomst.

Nu sägs det i reservationen att riksförsäkringsverket redovisat att det är möjligt att göra sådana förändringar i nuvarande ordning att man uppnår bättre överensstämmelse mellan avgifter och förmåner i detta avseende. Det har man inte sagt i riksförsäkringsverket. Man har sagt att det inte är uteslutet att kunna göra så, men det kan inte ske med bibehållande av det nuvarande redovisningssystemet från arbetsgivarna. Frågan berör cirka 150 000 personer som har blandad inkomst, alltså anställning under längre eller kortare tid av året och vid sidan av detta inkomst av annat förvärvsarbete. Redovisningen är inte sådan att man med ledning av deklarationen kan utläsa att vederbörande har varit exempelvis anställd hos arbetsgivare i tre månader och haft arbete av annat slag, d.v.s. eget förvärvsarbete eller förvärvsinkomst av annat slag än av anställning, under nio månader av året eller i ett annat fall hälften av vartdera. En sådan precisering i redovisningen sker inte, utan det blir nödvändigt för den lokala skattemyndigheten att i många fall göra en särskild utredning om hur det egentligen ligger till. Det betyder att man inte kan tillämpa det kollektiva redovisningssystemet. Motionärerna begär att man för dem som betalar egen avgift för hela men i första hand för en del av årsinkomsten skall tillämpa individuell prövning, och det är inte möjligt utan att splittra systemet. Följaktligen har utskottet stannat för att yrka avslag på motionsyrkandena även i denna del. Det är nämligen inte praktiskt möjligt att med det system som ligger till grund för förvaltningen av ATP-systemet tillmötesgå önskemålen om att skapa den rättvisa som vi inte har motsatt oss att man försöker uppnå. Men vi kan inte göra det till vilket pris som helst.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

Herr talman! Herr förste vice talmannen erkände att det begicks orättvisor mot dem som har egen rörelse och som alltså får betala egenavgift i den mån de också har anställning under året. Detta grundar sig naturligtvis på regeln om att basbeloppet i första hand avräknas på inkomst av anställning och inte även på den inkomst av eget förvärvsarbete, annan förvärvsverksamhet, egen rörelse, jordbruk 0.S. v., som man borde ta hänsyn till. Nu är kombinationen av anställning och av egen rörelse ganska vanlig. Det gäller inom jordbruket, där man har mindre sysselsättning på vintern och därför kan ta anställning under denna tid, det gäller företagare inom olika branscher och det gäller t.ex. inom turistnäringen, där man är egen företagare under en kortare del av året och sedan har en anställning. Jag skall anföra ett exempel på hur systemet verkar, när avgiftsuttaget beräknas.

I det anförda exemplet hade den anställde arbetat under fyra månader, alltså en tredjedel av året. Arbetsgivaren får då dra av en tredjedel av basbeloppet vid avgiftsbetalningen. Låt oss för enkelhetens skull säga att detta är det belopp på 6 000 kronor som gällde vid det senaste årsskiftet och att avgiften utgör 10 procent. Arbetsgivaren får i så fall räkna av 2000 kronor vid avgiftsbetalningen. Då återstår således 4 000 kronor av basbeloppet som inte utnyttjas och som den person det här gäller borde ha fått räkna av på sin egenavgift som han skall betala in för inkomsten av jordbruk eller rörelse. Men han får inte dra av ett dugg på sin egenavgift, utan han får betala avgift på hela beloppet 16 000 kronor. Med en avgift på 10 procent blir det 1600 kronor. Hade han fått utnyttja den återstående delen av basbeloppet, nämligen 4000 kronor, hade han bara behövt betala egenavgift på 12000 kronor av de 16000 han haft som inkomst i egen rörelse. Han hade då enbart det året fått 400 kronor mindre i avgift. Man tar alltså i ATP-avgift ut 400 kronor mer av denna person än som egentligen skulle ha skett om han haft inkomst av tjänst under hela året och den inkomsten utgjort 24 000 kronor. Att sådana här avgiftsuttag inte är ovanliga, bekräftas av en undersökning som gjordes 1964. Undersökningen visade att AP-fonderna tillfördes ungefär 5 procent i överavgifter. Någon anledning att anta att det nu skulle råda ändrade förhållanden föreligger inte. Med hänsyn till de avgifter som i dagens läge inflyter kan beräknas att det årligen inflyter ungefär 250—300 miljoner kronor i överavgifter. anförde att det inte gick att åstadkomma den rättvisa som vi eftersträvar, även om man ville det, eftersom det var svårt att göra det inom det nuvarande systemets ram. När det gäller fastställandet av avgifterna anser jag att det redan nu finns två principer — herr förste vice talmannen nämnde att det inte gick att ändra på principerna — som tillämpas jämsides. Den ena principen gäller för anställda och den andra principen gäller sådana som har annat förvärvsarbete än anställning och som alltså själva skall betala avgiften. När det gäller inkomst av anställning beräknas arbetsgivaravgiften med utgångspunkt i den sammanlagda lönesumman, minskad med basbeloppet, för alla de anställda som en företagare har. Har anställningen varat endast under en tredjedel av året, får arbetsgivaren vid avgiftsberäkningen dra av en tredjedel av basbeloppet. När det gäller egenavgiften går man däremot helt och hållet på själva inkomsten — jag har tidigare anfört exempel härpå. Om man i stället skulle ta ut avgiften i förhållande till inkomsten av tjänst och inkomsten av annat förvärvsarbete, skulle man få ett rättvisare avgiftsuttag beträffande egenavgiften. Det skulle inte behöva bli fråga om några regelmässiga överuttag. För arbetsgivaren i det föregående exempel jag anförde skulle avgiften bli helt rättvis — den kan inte bli rättvis i alla avseenden men skulle bli det i detta fall — och arbetsgivaren skulle liksom hittills få dra av en tredjedel av basbeloppet, alltså 2000 kronor. även den som betalade egenavgift skulle få dra av sin andel av basbeloppet, alltså den andel av basbeloppet som inkomsten av tjänst utgör i förhållande till egen förvärvsverksamhet. Två tredjedelar av basbeloppet 24000 kronor blir 16 000 kronor. Han skulle då få tillgodoräkna sig 4 000 kronor. Ett sådant system, herr förste vice talman, skulle såvitt jag förstår inte på något sätt strida mot de principer varpå systemet är uppbyggt, eftersom egenavgiften tas ut med hänsyn till inkomsten för den som har rörelse. Det är naturligtvis ett slags schablonmetod. Men den skulle bli avsevärt rättvisare än för närvarande, då man ju orättmätigt, tycker jag, tar ut flera hundra miljoner kronor varje år i överuttag. Herr förste vice talmannen nämnde att riksförsäkringsverket hade fått yttra sig och att dess yttrande inte var riktigt citerat i reservationen. Vad jag i detta sammanhang skulle vilja framhålla är, att när utskottet skrev till riksförsäkringsverket tog utskottet bort mitt förslag om att man skulle gå efter inkomsten. Det förslaget fick verket inte yttra sig över. Men verket yttrade sig i alla fall och sade ungefär som så, att utöver detta förslag om egenavgift skulle man naturligtvis kunna tänka sig vissa schablonmässiga beräkningar. Man skulle också i det sammanhanget i större eller mindre utsträckning kunna tillgodose motionärernas önskemål. Verket förklarade dock — helt utanför det begärda yttrandet — att man i detta sammanhang inte hade anledning eller möjlighet att gå in på frågan. Trots att verket inte var ombett att yttra sig över detta förslag gav det dock denna vink att det fanns en schablonmetod att tillämpa. Jag tycker att riksförsäkringsverkets yttrande utöver vad utskottet har frågat om visar att det finns möjligheter att lösa detta problem i princip efter de regler som vi har angivit i den motion som jag och några andra ledamöter har avlämnat. I den reservation som har fogats till utskottets utlåtande påtalas också att det bör vara möjligt att uppnå bättre överensstämmelse mellan avgifter och förmåner, inte millimeterrättvisa, som man säger, men bättre överensstämmelse och kanske något som inte alltid enbart utfaller till försäkringstagarnas nackdel.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

Herr talman! Utskottets värderade ordförande har här anfört utskottets syn på saken, nämligen att det skulle innebära stora svårigheter att tillmötesgå motionärerna. Jag kan villigt erkänna att det nuvarande systemet kanske är ett rationelit system, men det bar vissa skönhetsfläckar som det vore angeläget att göra något åt. Jag tror inte att det skulle innebära något större ingrepp i de nuvarande reglerna om man sökte tillgodose de synpunkter som har framförts här. När det gäller frågan om inkomsttagare som har inkomst av såväl anställning som annat förvärvsarbete, t.ex. rörelse eller jordbruk, borde man vid beräkning av pensionsgrundande inkomst kunna fördela basbeloppsavdraget på inkomsten av anställning och inkomsten av annat förvärvsarbete i förhållande till inkomstdelarnas storlek. Därigenom «skulle överensstämmelse uppnås mellan den del av anställningsinkomsten som arbetsgivaren erlägger avgift för och den del som den anställde betalar för såsom varande inkomst av annat förvärvsarbete. Det är riktigt, som utskottets värderade ordförande har framhållit, att riksförsäkringsverket har anfört vissa betänkligheter mot det system som här har skissats. Verket har sagt att det befarar en inte oväsentlig arbetsökning för de lokala skattemyndigheterna och för arbetsgivarna. Jag har emellertid den känslan att svårigheterna överbetonas. Om arbetsgivaren i den löneuppgift som medföljer arbetsgivarupp giften till den lokala skattemyndigheten gör en anteckning om det sätt varpå han beräknat basbeloppsavdraget, torde det inte medföra så mycket extra arbete att bedöma uppdelningen av basbeloppet i de fall där inkomsttagaren har såväl inkomst av anställning som inkomst av annat förvärvsarbete. Det torde därför gå att skapa ett system där arbetstagaren tillgodoräknas det basbeloppsavdrag som arbetsgivaren gjort och arbetstagaren dessutom får sin del av basbeloppet avdragen från inkomsten av annat förvärvsarbete. En utredning av frågan torde kunna anvisa möjligheter att lösa detta problem utan att det görs alltför invecklat. Riksförsäkringsverket har ju också, som herr Österdahl redan har anfört, sagt att man inte har gått in på frågan om det är tänkbart att med mera schablonartade metoder tillgodose de önskemål som har framförts. Jag tror att en utredning skulle kunna pröva även den delen och kanske komma fram till ett system som är relativt enkelt men samtidigt ger den rättvisa som många människor i de berörda kategorierna nu anser att det nuvarande Systemet inte har.
Herr talman! Det är riktigt att riksförsäkringsverket inte fick någon begäran om att yttra sig över det orealistiska förslag som herr Österdahl framfört i sin motion, nämligen att basbeloppet skulle fördelas efter inkomsten. Det skulle väl gå i ett så enkelt fall som det herr Österdahl nämnde — om en person har inkomst av anställning under fyra månader av året och inkomst av annat förvärvsarbete under åtta månader, så kan det ju redas ut relativt snabbt att det rör sig om en resp. två tredjedelar. I synnerhet skulle det gå bra, om det gällde bara en, tio eller hundra inkomsttagare. Det skulle bli litet besvärligare med 150 000, som det nu är fråga om enligt uppgift från riksförsäkringsverket. Dessa 150 000 personer har säkert inte så enkla anställningsoch inkomstförhållanden som personen i det relaterade fallet. Riksförsäkringsverket anförde bl.a. att en person mycket väl kan vara anställd hos en arbetsgivare hela året men ändå inte arbeta under hela året på grund av att han är permitterad eller sjuk någon tid. Han har alltså inkomsten fördelad på olika delar av året. Han redovisas som heltidsanställd, och basbeloppsavdraget är fullt riktigt. Vidare kan en person arbeta regelbundet hela året vissa timmar om dagen eller vissa dagar i veckan men vara anställd hos arbetsgivaren hela året. Då har arbetsgivaren rätt till hela basbeloppsavdraget. Personen i fråga kan ha annat förvärvsarbete under den övriga tiden, men det är inkomst av annat slag, och den kan han inte få basbeloppsavdrag för, eftersom arbetsgivaren redan har rätt att få det. Det är sådana utredningar som riksförsäkringsverket säger att man måste göra för att kunna komma fram till en rättvis avvägning av vad som skall vara det ena och vad som skall vara det andra. Varför kan man då inte gå efter inkomstens storlek? Jo, därför att ett sådant fördelningsunderlag icke ger ett tillfredsställande resultat, det kan exempelvis vara en person som har heltidsanställning hos sin arbetsgivare och en relativt stor inkomst av annat slag vid sidan om. Har personen i fråga inkomst av annat förvärvsarbete så blir det inte fråga om något basbeloppsavdrag. Därest han vill att inkomsten skall vara pensionsgrundande, får han betala avgiften själv. Det är sådana detaljer — redovisade i riksförsäkringsverkets utlåtande — som gör att frågan är mycket mera komplicerad än vad både herr Österdahl och herr Andreasson tror. Herr Österdahl säger att det belopp som betalas i form av avgifter förmodligen med 200 å 300 miljoner kronor överstiger det belopp som tillgodoförs såsom <:pensionsgrundande inkomst. Ingen av reservanterna eller talarna här tror väl att det beloppet helt betalas av dem som har blandade inkomster av det slag som det här är fråga om. För alla som inte är skrivna i Sverige men har inkomst här skall arbetsgivaren betala avgifter, men för dem tillgodoföres icke någon pensionsgrundande inkomst. Ett par sådana fall hade vi ju att ta ställning till för några år sedan, dels ett från den norska gränsen, dels ett från Örestadsområdet, där det fanns många som bodde i Danmark men arbetade i Sverige, deklarerade inkomsten i Danmark och följaktligen inte var skattskyldiga här. Arbetsgivaren fick dock betala pensionsavgifter för dem — han hade inte rätt att här göra något undantag. Nu tycker jag emellertid inte att det finns någon större anledning för dem som tycker att systemet icke i alla avseenden ger full rättvisa att av den anledningen yrka på ändring. Det kan inte undvikas att det följer vissa olägenheter med ett system som huvudsakligen är tillkommet för att tillgodose pensionsbehovet för dem som har sin inkomst av anställning och är anställda under hela den aktiva tiden i förvärvslivet. Systemet är i övrigt så fördelaktigt att det uppväger sådana små olägenheter som vi nu diskuterar. En försäkring av detta slag kostar inte mer än högst hälften av vad det skulle kosta att ordna en motsvarande försäkring på annat håll. Jag tycker att det förhållandet skulle kunna utgöra plåster på den sveda som motionärerna har känt.

Herr talman! Det kanske inte är så mycket att tillägga i detta ärende, men jag fäste mig vid att herr förste vice talmannen menade att det inte är möjligt att göra systemet rättvisare utan att det skulle medföra mycket stora problem. Jag har pekat på att det finns möjligheter att få till stånd en rättvisare ordning, nämligen om man går på inkomsten. Vad utskottet hade begärt att riksförsäkringsverket skulle yttra sig över var ju inte att man skulle gå efter inkomsten utan efter anställningstidens längd. Det var detta som gjorde att det blev så krångligt att göra beräkningen vid sjukdom, ledighet och i andra fall. Däremot borde det vara lättare att göra beräkningen, om man går efter inkomsten. Det är klart att om en person har anställning ett helt år hos en arbetsgivare så kan han ha en egen rörelse vid sidan om, som dock i så fall inte kan ge så stor inkomst, utan huvudinkomsten kommer naturligtvis från anställningen. Om han i förhållande till sin inkomst av tjänst och i förhållande till det som han tjänar i rörelsen vid sidan om skulle få dra den procentuella delen av basbeloppet från sin egen avgift, skulle det inte innebära någon större orättvisa. Jag fäste mig särskilt vid att herr förste vice talmannen inte i något fall kunde hålla med om att den här orättvisan går ut över dem som är försäkrade genom ATP-systemet. Detta borde kunna bära en liten del av orättvisan genom en eventuell minskning av en avgift, men herr förste vice talmannen tycker att den som har egen rörelse skall kunna acceptera denna orättvisa och betala extra avgift. Jag skulle vilja ha ett system som innebär en större rättvisa. I den mån någon millimeterrättvisa inte kan åstadkommas — vilket naturligtvis inte är möjligt — får i det ena fallet systemet tillgodoräkna sig fördelen, i det andra den försäkrade. Systemet skall inte alltid dra fördel härav. Vi måste ta hänsyn till den enskilda människan även i detta fall.

Herr talman! Till grund för detta utskottsutlåtande ligger Kungl. Maj:ts proposition nr 32 med förslag till ändring i bl.a. lagen av 1938 om rätt till jakt. Avsikten har enligt propositionen varit att bringa denna lagstiftning mer i överensstämmelse med brottsbalkens regler. Det gäller framför allt förverkandereglerna i den nu aktuella lagstiftningen. Kungl. Maj:ts förslag bygger på ett utredningsarbete och ett därpå följande remissförfarande. I ett avseende har dock Kungl. Maj:t frångått såväl utredningsförslaget som remissmajoriteten. Det gäller frågan om rätten att vid domstol även få förverkandebestämmelserna gällande för mo torfordon. En = flerpartimotion har väckts i denna fråga och det är i anledning härav som den vid utlåtandet fogade reservationen har tillkommit. Enligt vår uppfattning är den straffskärpning som visserligen skett inte till fyllest för att effektivt motverka ifrågavarande jaktform. Förslaget att införa förverkande av motordrivna transportmedel såsom särskild rättsverkan i svårare fall av olovlig jakt är enligt vår mening förtjänt att övervägas. En närmare utredning erfordras således av under vilka förutsättningar och i vilken omfattning förverkande av transportmedel kan ifrågakomma. En sådan utredning bör, enligt reservanternas mening, snarast komma till stånd. Det kan tilläggas att motionärerna har den uppfattningen att jakten från snöscooters och andra motorfordon utgör ett allvarligt hot mot viltstammen. Vi reservanter tror på det. Vi vill särskilt framhålla att sådan jakt ofta föranleder svåra lidanden för viltet eftersom skadskjutet vilt sällan eftersöks. Det är därför angeläget att jaktformen stävjas. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den vid tredje lagutskottets utlåtande nr 25 fogade reservationen.

Herr talman! Frågan om jakt från motorfordon har under en följd av år varit föremål för tredje lagutskottets uppmärksamhet. När jag deltagit i diskussionerna har jag bibringats den uppfattningen att sådan jakt är till stort förfång för viltstammen. Då det nu framläggs ett lagförslag om påföljder vid olaga jakt, finner jag det ganska naturligt att ansluta mig till de uppfattningar som framförts motionsvis beträffande påföljden förverkande. Jag sympatiserar helt och hållet med motionen, som ju går något längre än reservationen. Motionen kräver ome delbart införande i lagstiftningens 30 8 av en bestämmelse om förverkande även av motorfordon. Det finns ett klart ställningstagande för en sådan bestämmelse i jaktutredningens förslag lika väl som hos de remissinstanser som yttrat sig över det förslaget. Detta klara ställningstagande motiverar enligt min uppfattning varken departementschefens avstående från åtgärd eller utskottsmajoritetens vaga formulering att frågan följes med uppmärksamhet. Reservanternas inställning är alltså klar. Parallelliteten med brottsbalken, som ju ger vidare utrymme för förverkande av medel vid brott, kräver också en annan formulering. Det har även sagts att förverkande av fordonet kan vara i motsats till vad som från annat håll har hävdats — ett humant alternativ till ett fängelsestraff, vilket kanske kan få sociala konsekvenser utöver vad man kan betrakta som önskvärt. Det är alltså inte fråga om huruvida vi vill ha den här typen av förverkande med i lagförslaget. Försiktigheten hos mina 'medreservanter — detta är ju en säregen situation eftersom det föreligger en fyrpartireservation — beror på de konsekvenser som det kan bli fråga om. Lagrådet har ju eljest gett en vid definition av begreppet hjälpmedel. Lagrådet säger i sin kommentar att det inte bara gäller sådant som använts direkt vid jakten utan också hjälpmedel som har medförts. Det borde därför inte vålla några svårigheter att ta upp frågan om fordonen. Utskottet förutsätter att ”frågan följes med uppmärksamhet”, men reservationen går ut på att man skall direkt beställa en utredning om de eventuella konsekvenser som man för närvarande inte tycker sig kunna helt överblicka. Reservanternas inställning är fullt klar. Förverkandet av fordonet är enligt vårt sätt att se en skälig straffpåföljd.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

Herr talman! I en motion i denna kammare av mig m.fl. och i andra kammaren av herr Hedin m.fl. yrkar vi på litet längre gående konsekvenser än som föreslagits i propositionen och sedermera av utskottet. Vi hävdar nämligen den meningen att också motorfordon som användes i olovlig jaktutövning bör kunna förverkas, inte bara vapen, ammunition och andra jaktutensilier. Departementschefen och utskottet vill inte gå så långt som till att förorda att även motorfordon förverkas, och inte heller reservanterna har velat ansluta sig till vår motion. Jag kan emellertid ändra mening och ansluta mig till reservanternas ståndpunkt. Jag säger detta därför att utskottet i sitt utlåtande skriver: ”Utskottet förutsätter att frågan följes med uppmärksamhet. Därest straffreglerna inte får tillräckligt avhållande effekt, torde det kunna ifrågasättas om inte bestämmelserna om förverkande bör kompletteras så att transportmedel som direkt använts som hjälpmedel vid brott mot jaktlagen får förklaras förverkat.” Här är utskottet i viss mån på glid. Jag tycker att det vore skäl i att man prövade den ordningen att redan nu företaga en utredning och en kartläggning i vad mån sådana motorfordon använts vid jakt och hur många jägare som blivit avslöjade med sådana fordon och ha detta som underlag vid en eventuell kommande lagstiftning. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Jag tycker nästan att herr Helge Karlsson skulle ha varit ännu mera konsekvent om han gått på utskottets förslag, därför att det är välvilligt i alla avseenden. Utskottet säger att man vill pröva frågan och se om det blir flera överträdelser av flagrant typ. I så fall vill utskottet skärpa lagen. Men för dagen har utskottet inte ve lat gå med på vad motionärerna yrkat. Vi anser att den väg som jordbruksministern har valt är lämplig. Det har ändå skett en ganska kraftig skärpning under de senaste åren. Så sent som för tre år sedan infördes bl.a. fängelsestraff för dem som uppträder brottsligt vid jakt. Från dessa utgångspunkter anser utskottet att det för närvarande inte finns skäl för en sådan skärpning som här föreslås. Herr Hansson säger att fyra partier står bakom reservationen. Jag tycker inte att reservationen är ett dugg starkare för det. Det måste ändå vara skälen som är det väsentliga, och jag anser inte att motionärerna har kunnat anföra bärande skäl. Utskottet är positivt. Vi är beredda att gå vidare om så skulle behövas. Men vi vill att ärendet skall prövas ytterligare och att man följer utvecklingen med skärpt uppmärksamhet. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det är riktigt att 1954 års utredning angående en översyn av fiskredskapsförsäkringen behandlade frågan om statligt stöd vid skada på eller förlust av fiskredskap. Man ställde sig också negativ till försäkringsal Nr 19 143 ternativet och förordade att ett statligt stöd i form av lån vid de skador och förluster som så hårt kan drabba våra fiskare skulle utgå i stället. Fiskprisutredningen tycks utan någon mer ingående egen utredning ställa sig bakom 1954 års utredning. Reservanterna till jordbruksutskottets utlåtande nr 20 framhåller att förhållandena dock under årens lopp ändrat sig, rätt väsentligt t.o.m. Med hänsyn till den sena timmen skall jag nöja mig med att peka på två omständigheter som man inte kan bortse från. Dels har den ekonomiska situationen för fiskarna försämrats på ett anmärkningsvärt sätt. Dels blir redskapen allt större och dyrare. Detta bl.a. gör att man ånyo bör se över försäkringsmöjligheterna. Sveriges fiskares riksförbund önskar detta, och försäkringstekniken har därtill förbättrats sedan frågan senast utreddes. Vi reservanter anser att det vore naturligt att fiskprisutredningen finge i uppdrag att göra en sådan översyn. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få tillstyrka reservationen.

Herr talman! Det hade varit lämpligt att reservanterna lämnat något förslag om hur denna försäkring skulle utformas för att bli tillfredsställande och betinga sådana kostnader att våra fiskare kunde orka med att betala premierna. Nu har emellertid fiskprisutredningen sagt att den kommer att pröva olika stödformer åt fisket. I samband därmed kommer även att tillses att bidrag av statsmedel lämnas vid förlust av fiskredskap. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Beträffande motion 1: 889 vill jag hänvisa till mitt särskilda yttrande. Frågan om bestämmelser om obligatorisk utrustning med första förband i motorfordon är ingen ny fråga här i riksdagen. Den har varit uppe till behandling vid två tidigare tillfällen. Man kan tycka att det är en i och för sig mycket liten fråga, men när vi ser på antalet trafikolyckor och den statistik som företes kan vi alla vara överens om att varje åtgärd, både liten och stor, som kan begränsa omfattningen och utvecklingen av personskador är alldeles nödvändig. Trafiksäkerhetsverkets nya prognoser är inte heller särskilt goda, och det väntas ingen nedgång i antalet olycksfall. Man har beräknat att under 1970 talet 13 000 människor kommer att dödas i trafiken i vårt land och 22 000 blir invalider. Ända upp till mellan 150 000 och 200000 kommer att bli svårt skadade. Det bevisar att även en dylik liten åtgärd har betydelse. Utskottet har i och för sig behandlat frågan positivt men återigen hänvisat till angelägenheten av att bilförare på frivillighetens väg anskaffar utrustning med första förband. Utskottet hänvisar till det uttalande som gjordes redan år 1967. Vi vet emellertid nu, tre år senare, att frivillighet inte räcker, något som också understrukits av såväl trafiksäkerhetsrådet, Bilgrossistföreningen som Röda korset vid förfrågan från utskottet. Vi vet också att den frivilliga utrustningen inte alltid befinner sig i bilen utan oftast är hemma. Sådana saker gör att man har velat få en bättre tingens ordning i detta fall. Jag har själv hänvisat till att man i Västtyskland den 1 januari 1970 har infört en lagstiftning om att utrustning med första förband skall vara obligatorisk i alla bilar. Jag har noga studerat. förslaget i förarbetena till lagstiftningen och även konstruktionen av den utrustning som utformats i anledning av lagstiftningen i Västtyskland. Den har gjorts till fast utrustning i bilen och skall alltså finnas i alla motorfordon. Den har konstruerats i slagsegplast, som gjorts temperaturoch korrosionsbeständig för att garantera att förbandsartiklarna alltid är intakta och även lätt tillgängliga. Det har också eftersträvats att konstruktionen skall vara prisbillig. I Sverige skulle den inte betinga ett högre pris än cirka 25 kronor, så den kommer inte att göra bilarna dyrare. Jag vill understryka vad jag har sagt i mitt särskilda yttrande, där jag vill tillbakavisa utskottets uttalande att en utrustning med första förband bara kan vara till hjälp vid mindre skador — vilket inte i och för sig bör förringa dessa skadors betydelse. All hjälp vid trafikolyckor är betydelsefull, det är alla överens om. ”Ett förstaförband stoppar blodflödet och kan t.o.m. förhindra förblödningar. En första anticeptisk tvätt av sår kan förhindra stelkramp, blodförgiftningar m.m. Ett stödförband vid benbrott och svåra skärsår kan vid transport lindra plågor. En första hjälp med omplåstring kan också ha psykologisk effekt därigenom att den lugnar den skadade.” Vi vet ju att många befinner sig i chocktillstånd efter en trafikolycka. Avslutningsvis, herr talman, vill jag självfallet ansluta mig till utskottets uttalande om vikten av ökade kunskaper bland allmänheten i olycksfallsvård. Jag tycker att vi bör tillvarata alla tillfällen att propagera för mer utbildning på detta område. Men det ena goda behöver ju inte förskjuta det andra, och allt som kan rädda liv måste prövas. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande, men jag anser att utvecklingen måste följas noggrant, och jag utgår från att riksdagen kommer att möta denna motion igen.

Herr Höbinette har frågat mig om jag med hänsyn till de fall av narkotikabrott som har förekommit bland amerikanska s.k. desertörer har för avsikt att ompröva den praxis som nu tillämpas vid beviljandet av uppehållstillstånd för sådana personer. Praxis i dessa ärenden bygger på de principer som lades fast i regeringens deklaration i frågan i februari 1969. I deklarationen sägs att desertörer och andra krigsvägrare som löper risk att sändas till tjänstgöring på krigsskådeplats kommer att få uppehållstillstånd vid ankomsten i enlighet med tidigare praxis. I deklarationen uttalas också att verkställighet av beslut om utvisning eller förpassning av krigsvägrare i regel bör uppskjutas tills vidare och verkställighet av förvisning på grund av brott medges endast när det är fråga om grövre brott. Uppskov med verkställigheten medför självfallet att fortsatt uppehållstillstånd beviljas. Prövningen av uppehållstillstånd vid ankomsten torde i praktiken inte påverkas av de omständigheter som anges i herr Höbinettes fråga. Uppskov med verkställighet av förvisning på grund av narkotikabrott har hittills medgetts i drygt tiotalet fall. De har i huvudsak avsett narkotikabrott, som oftast i förening med annan brottslighet har föranlett högst sex månaders fängelse jämte förvisningen. Denna praxis följer enligt min mening de nyss angivna principerna. Jag är angelägen att framhålla att hänsyn tas till narkotikabrottens allvarliga natur vid bedömningen av om brott kan anses vara av grövre art eller ej.

Herr talman! Jag skall be att få tacka för svaret. Jag är bara ledsen för att det kommit mig så sent till handa. Det kom för ett par minuter sedan, och jag har därför knappast hunnit ordentligt analysera det. Vid en hastig genomgång fäster jag mig dock vid att svaret i stort sett inte är svar på den fråga som jag ställt. Jag ställde frågan om statsrådet har för avsikt att ompröva praxis när det gäller att bevilja desertörerna uppehållstillstånd, men såvitt jag kan se av svaret står det att praxis bygger på principer från 1969. I den deklarationen sägs det att desertörer som löper risk att sändas till tjänstgöring på krigsskådeplats kommer att få uppehållstillstånd. Det är naturligtvis ett känt förhållande, och med den liberala invandringspolitik som vi för tycker jag att det kan vara rimligt att ha det ordnat på det sättet. Vad jag frågade var emellertid om regeringen tänker ompröva villkoren för uppehållstillstånd med hänsyn till att så ytterst få av dem som söker sig hit verkligen har ett politiskt motiv till bakgrund, som gör att de tvingas begära uppehållstillstånd i ett land av Sveriges karaktär. Det har visat sig, enligt de utredningar som gjorts, att de allra flesta har andra avsikter. Då borde man väl ändå se över principerna och se om det behövs en bättre kontroll och en bättre genomgång, innan man över huvud taget låter dessa desertörer bli kvar här. Statsrådet säger nu i sitt svar att förpassning eller utvisning skall ske först sedan grövre brott konstaterats. Vad innebär det? Skall vi verkligen fullt medvetet ta emot folk, som inte har för avsikt att hålla sig undan från tjänstgöring på främmande krigsskådeplatser utan som vill hålla sig undan av skäl vilka jag inte har anledning att här analysera? Om det inte föreligger sådana skäl att vederbörande söker uppehållstillstånd för att han vill hålla sig undan krigstjänstgöring, så bryr sig tydligen de svenska myndigheterna inte ett dugg om det. Man tar alla för gott, låter dem komma in och avvaktar grövre brottsliga handlingar innan man förpassar dem ur landet. Detta gör mig mycket fundersam. är de som söker sig hit typer med brottslig belastning som vill komma hit bara för att driva affärer och försöka tjäna pengar på våra stackars ungdomar, eller är det den miljö vi bjuder dem som gör att de blir brottslingar? Jag är säker på att inrikesdepartementet inte har analyserat denna fråga, men det borde man göra. Man borde ha klart för sig något av detta, innan man helt summariskt låter dem komma in. Jag har ett ganska digert siffermaterial, men det lönar sig inte att räkna upp siffror för statsrådet. Inrikesdepartementet disponerar naturligtvis samma material, kanske rent av ett bättre och mera aktuellt. De siffror jag har tillgängliga är några dagar gamla, och på rikskriminalen sade man till mig att dessa siffror förändrar sig mycket snabbt. Ett svep i Storstockholm kan förändra bilden, och de uppgifter jag har är som sagt några dagar gamla. Det mest tragiska är att dessa amerikanska desertörer börjat introducera någonting som kallas LSD — jag vet inte vad det är och skall därför inte ge mig in på någon teknisk beskrivning, men att döma av uttalanden som gjorts är LSD det farligaste gift som finns. En av dessa desertörer hade över 2 400 sådana kapslar, och var och en av dessa kapslar var dödande. Polisen lyckades inte ta reda på 672 stycken av dem. De finns alltså fortfarande ute i marknaden. Nu menar tydligen statsrådet enligt svaret att fram till dess att vederbörande hunnit ta in narkotika i sådan mängd skall han få fritt spelrum. Sedan får man se om detta kan betraktas som ett grövre brott. Först därefter skall han förpassas ur riket. Jag anser att det är en oanständig politik. Jag undrar hur föräldrarna till de stackars ungdomar som blivit nedknarkade känner sig inför ett sådant svar som det inrikesministern nu lämnat och där han sagt att tills ett grövre brott skett gör statsmakterna ingenting. Jag undrar som sagt om dessa föräldrar kan vara till freds med sådana förhållanden. Det finns även andra sidor av denna sak. Jag tror att våra skattepengar skulle kunna användas på ett betydligt bättre sätt. Jag skulle faktiskt vilja fråga statsrådet om det är värt de pengar vi får betala att låta dessa desertörer komma in i landet utan nämnvärd prövning. Jag ber, herr talman, att få återkomma om en stund.
Herr talman! Jag ber först om ursäkt, om departementet har uraktlåtit att avge detta svar i tid. Jag beklagar det. Det är rimligt att herr Häbinette skall ha svaret åtminstone en timme i förväg, vilket har varit praxis. Men svaret är så kort, att jag ändå tror att man kan förstå vad det syftar till. Jag har klargjort den praxis som regeringen har funnit anledning att knyta an till. Sedan många, många år har den som varit krigsvägrare kunnat komma till vårt land och få rätt att stanna här. Vi slog fast i deklarationen i februari 1969 att dessa desertörer var att betrakta såsom sådana krigsvägrare och alltså fick stanna. Jag tror nog att herr Hibinette kommer ihåg deklarationen. Någon gjorde gällande att det i verkligheten var fråga om politiska flyktingar, och det uppstod en mycket livlig debatt. Regeringen avvisade den tanken och förklarade att stadgad praxis möjliggör för dem att stanna. Det gjordes också gällande att den som kunde betraktas såsom politisk flykting, skulle ha större säkerhet för att få stanna i landet. Det är nämligen så att den som betraktas som politisk flykting och har fått politisk asyl får stanna kvar oavsett vad som sedan händer. Han betraktas som mer eller mindre inlemmad i samhället. Vi fann dock anledning att i deklarationen göra det uttalandet att avvisning skulle kunna ske om grövre brott förekom. Jag har angivit de fall som regeringen hittills haft anledning att pröva, och jag har förklarat att det rör sig om brott som i allmänhet har föranlett upp till sex månaders fängelse. Det finns dock ett undantag, där det var fråga om åtta månaders fängelse. Jag och mina medarbetare har mycket noga gått igenom det föreliggande materialet. Vi har då kommit till att förseelserna inte varit så allvarliga att grovt brott kunnat åberopas såsom motiv för att avvisa. Jag vill erinra herr Huäbinette om att vår lagstiftning om narkotika talar om olika kategorier av brott. Viss befattning med narkotika och kanske då särskilt svagare medel kan bedömas såsom ett lindrigt brott. även svårare brott finns angivna när det gäller narkotikatyper av särskilt allvarlig art. Jag tror att det ligger ett väldigt stort värde i att vi kan ha en saklig grund vid denna bedömning. Det är därför riktigare att vi följer de principer som vi hittills har följt och när det gäller lindrigare fall av brott säger att de inte kan föranleda en utvisning. Jag medger att det kan bli bekymmersamt om samma person begår även lindrigare brott gång på gång och då skall kunna påräkna en ständig gene rositet från samhället. Jag sätter ett ännu större frågetecken inför möjligheten att man, fastän man har befattat sig med de verkligt farliga medlen, ändå skall kunna påräkna att få stanna i vårt land. Jag har med detta byggt ut den förklaring som herr Hibinette saknar i mitt svar. Jag tror dock att det på ytterligare en punkt finns anledning att rikta hans uppmärksamhet på de verkligt svåra avgöranden som vi står inför. Skulle vi verkligen säga till en flykting som kommer hit i dag att han måste återvända därför att ett betydande antal personer av den kategori han tillhör har burit sig illa åt under vistelsen här i landet? Svårigheterna är därtill stora att på det stadiet kunna avgöra, om de uppgifter vederbörande lämnar är riktiga eller om det kan befaras att de är oriktiga. Detta gäller inte bara den här gruppen av människor som kommer till vårt land. Vi möter precis samma problem när det gäller andra grupper. Jag kan erinra om de diskussioner som förekommit om zigenarna. Det har varit väldigt svårt i vissa fall att klara ut varifrån de kommit. Man gör ofta gällande att man kommer från ett land där man har varit utsatt för svår förföljelse. Noggrannare studier har ibland visat att vi blivit felaktigt informerade. De uppgifter som vederbörande lämnat har inte varit riktiga. Det här är svåra frågor, men jag har givit det beskedet i svaret att när det gäller ställningstagandet till desertörer när de kommer hit så skall vi inte ändra den praxis som vi har fastlagt. Därtill, herr talman, har jag givit en rad ytterligare förklaringar till herr Höäbinette. Att tala om kostnader i det här sammanhanget tycker jag är helt oriktigt.

Herr talman! Jag beklagar att statsrådet ändå inte kan tänka sig en omprövning. Efter vad jag kan förstå av de ytterligare kommentarer som statsrådet gjort, anser regeringen att man får låta det vara vid vad det är och att det är en rimlig ordning. Jag är inte så säker på att alla delar den uppfattningen. Jag återkommer till dem som råkar ut för dessa människors brottsliga verksamhet. Har föräldrarna till de ungdomar som råkar illa ut uppfattningen att det här är rimligt? Det kunde vara av intresse för kammaren att höra några siffror ur brottsstatistiken. De som är fällda till ansvar genom domstolsutslag är 73 stycken, av drygt 400 som kommit in. Fyra är fällda till ansvar genom strafföreläggande. Åtal har väckts mot elva, och förundersökning har inletts mot 22 av dessa desertörer. Ingen annan invandrarkategori är så hårt brottsbelastad som de amerikanska desertörerna. 50 av dem är dömda för narkotikabrott, 7 för misshandel, och vad beträffar tillgreppsbrott är 5 dömda för rån, 3 för rånförsök och 10 för förberedelse till rån. Mot bakgrunden av dessa siffror är det märkvärdigt att regeringen inte kan säga att vi måste ändra den praxis som har tillämpats. Sverige är ett generöst land, och låt det gärna vara generöst i fortsättningen, men vi skall inte vara generösa till döds. Man skall inte utsätta stora grupper av våra ungdomar för påtagliga risker för livet bara därför att man vill vara generös. Jag tycker sannerligen att det vore tid att regeringen sade att detta måste prövas om och att det måste skaffas uppgifter om dessa personer innan vi släpper in dem. Herr Holmqvist säger att man inte kan bromsa dem när de kommer hit. De uppgifter som de lämnar får man godta, o.s.v. Men visst finns det möjligheter att inhämta upplysningar. Vänd er till de förband som de kommer ifrån och fråga vad de har för förflutet! Jag tycker att man mycket väl kan göra undersökningar på andra håll och inte bara vara tvungen att lita på vederbö randes egna uppgifter. Kommer någon hit i brottsligt syfte, så var säker på att han inte lämnar korrekta uppgifter vid gränsen. Något som jag inte berört förut är att detta dessutom har en utrikespolitisk aspekt. Här tar vi emot en massa människor som det är tvivelaktigt om vi bör släppa in, människor som ställer till en mängd bekymmer. Det skapas spänningar gentemot andra länder, för av många betraktas det här som ett ganska underligt sätt att vara generös. Det är således inte bara fråga om den inrikespolitiska aspekten, utan det finns också andra. Allt detta låter regeringen oss bli utsatta för utan att nämnvärt reagera. Den säger bara att man bygger på en praxis som vi skall fortsätta att ha — det må bära eller brista — och det tycker jag är oansvarigt. Till sist säger statsrådet att ”kostnadssidan skall vi inte tala om”. Nej, det tror jag, det är nog allra säkrast för herr Holmqvist att inte beröra kostnadssidan. Jag har kostnadsstatistik om vad en fängelsevistelse kostar och om vad det kostar för AMS. De sociala kostnader som storstäderna får betala har jag inte tagit reda på, men om man adderar allt detta, skuile jag tro att skattebetalarna många gånger skulle vilja använda dessa pengar på ett bättre sätt.

Herr talman! Herr Häöäbinette har gjort vissa uttalanden som jag beklagar, eftersom de föranleder att jag måste utveckla mina argument för uppfattningen att det svar jag har gett är riktigt. Herr Häbinette begär en ändrad praxis. Jag menar att den praxis vi hittills följt är användbar även för framtiden. Men detta innebär ju inte, herr Häbinette, att vi på något sätt har garanterat att den som begår grövre brott skall stanna i vårt land. Vi har i regeringen inte haft anledning att pröva något sådant ärende ännu. Herr Hiäbinette har en brottsstatistik, och även jag vet att det förekommit grova brott som är föremål för utredning. I vissa fall har även domstol tagit ställning till dem. Men det är givet att om förvisningsbeslutet överklagas och vi får pröva det i regeringen, så har vi att ta ställning till en ny situation. Men vi ändrar därmed inte praxis. Vi kan då kanske konstatera att det föreligger ett grovt brott som föranleder vederbörandes utvisning. Jag tycker det borde vara lätt att förstå att bestämmelserna är utformade just med tanke på att vi i vårt land inte kan tolerera att krigsvägrarna begår grova brott. De som får stanna här måste också ta på sig ett visst ansvar. Men bilden som herr Häibinette tecknar måste nyanseras en smula. Här rör det sig i många fall om mycket unga pojkar, kanske 18—19 år, vilka ofta haft tråkiga uppväxtförhållanden och kanske därför haft stora svårigheter att finna sig till rätta i vårt land. Om man ser på denna fråga så onyanserat som herr Huäbinette gör, finns det givetvis inte något utrymme för sådana hänsynstaganden som vi enligt min mening måste ta. Jag medger att jag tycker att det är beklagligt att en så stor del av dem som fått tillstånd att stanna här hängett sig åt brottslig verksamhet. Vi har inte kunnat göra en sådan undersökning som herr Häbinette efterlyser, men jag kan ändå säga att vi från regeringens sida ägnat stort intresse åt att försöka kartlägga de förhållanden under vilka dessa människor — merendels ungdomar — som kommit hit lever. Det är glädjande att kunna konstatera att en mycket stor del ändå kunnat växa in i det svenska samhället. Några har till och med gift sig här och slagit sig ner för att stanna. Därför tycker jag att det är djupt olyckligt om man som herr Häbinette i dag bortser från att uppehållstillstånd för desertörer är en svår angelägenhet att handlägga och då faller för frestel 8 Nr 20 Torsdagen den sen — om det nu skall vara av politiska motiv eller andra — att göra en beskrivning av det slag som herr Häbinette här gjort.

Herr talman! Jag kan bara beklaga att herr Höbinette inte framställt en interpellation i stället för en enkel fråga. Det hade kanske möjliggjort att vi kunnat få fram fler synpunkter. Vi hade även kunnat få en belysning av om de åsikter som herr Häibinette framfört verkligen är representativa för hans parti eller för huvuddelen av ledamöterna i denna kammare. Det kunde ha varit intressant med en sådan diskussion. Jag anser att herr Häbinette på alltför svaga grunder anklagar regeringen för bristande intresse för att skydda och ta vara på vår egen ungdom. Det är inte det frågan gäller. Den innehåller åtskilliga andra aspekter, och det är dem jag uppehållit mig vid i svaret.

Herr talman! Herr Åkerlund har frågat mig om jag har övertygat mig om att kraftfulla åtgärder konsekvent är insatta för att skydda hotade sändebud från främmande länder mot skymfande tillmälen och våldshandlingar och vilka initiativ till åtgärder utöver de polisiära jag ämnar vidta för att garantera sändebudens integritet och säkerhet. Genom kontinuerlig bevakning och särskilda insatser vid speciella tillfällen söker polisen garantera främmande sändebuds integritet och säkerhet. Några initiativ från min sida är inte aktuella.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Där finns en formulering som jag tycker är litet osäkrare än tidigare; justitieministern säger nämligen att polisen söker garantera främmande sändebuds integritet och säkerhet. Jag må kanske erinra om att jag på en liknande fråga den 12 februari fick svaret att man avsåg att öka polisskyddet, om det var nödvändigt. Den gången gällde det för övrigt den amerikanske ambassadören. Den 4 mars frågade jag om åtgärder mot våldshandlingar. Då svarade justitieministern att han inte övervägde några särskilda åtgärder och att polisskyddet är betryggande. Om det inträffat något speciellt hade det varit olycksfall i arbetet. Därvid syftades särskilt på våldet mot det sydvietnamesiska informationskontoret. Nu har det åter hänt att det förekom mit demonstrationer med ett allvarligt inslag. Det var därför jag frågade om justitieministern övertygat sig om huruvida insatser verkligen hade gjorts konsekvent. I den formuleringen var också det som hände på Arlanda inräknat. Har det gjorts en undersökning om polisens insatser på Arlanda verkligen kan anses ha varit tillfredsställande? Jag tycker att detta är en väsentlig fråga, därför att det ju tyvärr är så att våldet börjat spela en allt större roll i sådana sammanhang — dess bättre ännu inte i vårt land; men i andra länder har inträffat tragiska händelser. Det finns människor som kan bli upphetsade, och det kan hända att skjutvapen kommer till användning. Jag frågade också om andra åtgärder än polisiära kan vidtagas, och det var en uppföljning av min tidigare fråga. Finns det verkligen inga framkomliga vägar här som justitieministern kan godta? Sedan vi förra gången talade om detta har det inträffat en händelse i Göteborg som jag vill nämna. USA:s kulturattaché i Bonn skulle hålla ett anförande, men det gick inte att genomföra därför att Clarté och FNL ockuperade mötessalen. Det är dock en våldshandling, när man hindrar ett möte att hållas. Jag har sagt flera gånger tidigare, och jag upprepar det nu, att till demonstrationer säger jag ja; men att använda våld i sammanhanget är enligt mitt sätt att se alltigenom förkastligt. En representant för Clarté har i en stort uppslagen intervju i Svenska Dagbladet den 17 april sagt att han accepterar våldsmetoder som princip. Som jag sagt tidigare så är kanske detta med våldsmetoder en moralisk fråga. Någonting borde göras, och initiativet ligger enligt min mening hos regeringen. Jag är, tyvärr måste jag säga, inte tillfredsställd med det svar jag har fått, och jag tycker att justitieministern är för passiv på denna punkt.
Herr talman! Jag vill beträffande formuleringen i dag svara herr Åkerlund, alt innebörden inte är någon annan än den har varit i mina tidigare svar. Jag försöker att via rikspolisstyrelsen informera mig om vad som görs. Jag har där fått uppgift om att man i sådana här situationer gör en betydande insats i form av personal och att man söker skapa de garantier som är möjliga. Att i mitt svar står att polisen söker garantera integriteten har det vanliga mänskliga skälet att ingen åtgärd kan vid varje givet tillfälle ge 100-procentig säkerhet.

Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Jag är helt ense med justitieministern om att polisen gör allt vad man kan begära av den. Men olycksfall kan inträffa, och de kan få ett tragiskt förlopp, vilket har hänt i andra länder. Därför menar jag att det är väsentligt att justitieministern observerar att detta problem kanske måste angripas på annat sätt. Jag säger kanske, för jag tror att justitieministern kan vinnas att förstå att även ett ingripande som ligger mera på det moraliska planet är motiverat och behövligt.

Herr talman!

Svaret på den första delen av frågan är nej, och därmed faller den andra delen.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag hade inte väntat mig något annat svar. Frågan är av konstitutionella skäl kanske litet egendomligt formulerad. Den föreskrift som riksbibliotekarien här har givit tycker jag innebär att man skall distribuera bort åt olika håll en del av de böcker som finns samlade i det gamla fina stiftsoch gymnasiebiblioteket i Karlstad, ett bibliotek som vi har varit stolta över att ha i Karlstad och som vi gärna vill se till att det bibehålls. Vi försöker ju lokalt bygga upp biblioteksinstitutionerna kring universitetsfilialen på ett så bra sätt som möjligt. Medan staten årligen beviljar mellan 80000 och 90000 kronor, beviljar staden och landstinget vardera 100 000 kronor om året sedan flera år just för att bygga upp ett bibliotek, som så småningom skall kunna bli allsidigt och tjäna universitetsfilialens syfte. Vi understöder också ett par andra institutioner, nämligen Folkrörelsernas arkiv och Emigrantregistret, som vi har i Karlstad och som kan ge forskningsuppgifter åt de studerande vid univer sitetsfilialen. Det finns också planer på ytterligare institutioner av den typen. Det ter sig för oss som olyckligt, om man avser att tunna ut bibliotekets möjligheter genom att till andra institutioner överlämna sådant som inte kan anses ha relevans för den lokalhistoriska forskningen i Karlstad. Detta är alltså egentligen syftet med den enkla frågan, och jag hade, som sagt, inte väntat mig något annat svar.
Herr talman! Jag tror att herr Kaijsers oro är obefogad. För Karlstads del innebär föreskrifterna från Kungl. biblioteket att den helt övervägande delen av de mycket omfattande samlingarna i stiftsoch läroverksbiblioteket kommer att finnas kvar i staden. I första hand kommer universitetsfilialens behov att tillgodoses. Riksbibliotekarien framhåller i föreskrifterna att den stora återstoden av biblioteket bör bevaras sammanhållen på orten. Endast ett mindre antal svenska unika tryck överförs till Kungl. biblioteket och övergår i dess ägo. Därutöver har överbibliotekarien i Göteborg rätt att i samråd med riksbibliotekarien till andra institutioner överlämna sådana delar av de äldre samlingarna som icke kan anses ha relevans för den lokalhistoriska forskningen i Karlstad. Huvudprincipen blir att på orten kommer att kvarstanna det som är av intresse och betydelse.
Herr talman! Jag har också noterat att riksbibliotekarien vill ha verkligt fina unika centraliserade. Det må vara hänt. På den punkten uttalar han sig likadant i fråga om de andra biblioteken. Men det finns inte i fråga om de andra ställena någon formulering motsvarande den att överbibliotekarien i Göteborg skall kunna få överlämna till andra institutioner sådana delar av de äldre samlingarna som inte kan anses ha relevans för den lokalhistoriska forskningen i Karlstad. Något sådant sägs inte beträffande Kalmar, inte beträffande Växjö, o. s. v. Det är detta jag finner egendomligt, i all synnerhet som stiftsoch läroverksbiblioteket i Karlstad är ett av de finare biblioteken som finns ute i de gamla gymnasieorterna.

Herr talman!

Herr Nilsson har vidare frågat på vilket sätt friställda lärare kommer att beredas trygghet i sin anställning. Slutligen har herr Nilsson frågat om jag vill medverka till att viss försöksverksamhet får påbörjas vid de skogsskolor där undervisning skall upphöra eller vid någon av dem.

Jag vill erinra om att en hel del förslag redan föreligger i detta hänseende. Sålunda har organisationskommittén för behandling av några frågor rörande jordbrukets, skogsbrukets och trädgårdsnäringens skolor i förslag till läroplaner för dessa skolor tagit upp naturvård som ett särskilt ämne i vissa kurser. I förslag till läroplan för skogsteknikerkursen beräknas t.ex. 90 timmar för naturvård. Behovet av miljövårdsundervisning «beaktas även vid utformandet av läroplanerna inom det övriga skolväsendet. Jag är därför inte beredd att föreslå att de skogsskolor som kommer att läggas ned utnyttjas endast för miljövårdsundervisning. När det gäller frågan om hur lärarna vid skogsskolorna skall sysselsättas efter det att dessa skolor lagts ned och de nya skogsinstituten inrättats vill jag upplysa om att skogsstyrelsen ledigförklarat tjänsterna vid skogsinstituten. Flertalet lärare vid skogsskolorna har sökt dessa tjänster, som ännu ej tillsatts. Jag vill också erinra om att det bildats en särskild arbetsgrupp med representanter för skogsstyrelsen, skogsvårdsstyrelserna och de berörda personalorganisationerna med uppgift att ta upp de personalfrågor som kan komma upp bl.a. till följd av nedläggning av skogsskolorna. Arbetsgruppen har fortlöpande kontakt med statens omplaceringsnämnd, <arbetsmarknadsverket och flera andra myndigheter och institutioner. Så snart tjänsterna vid skogsinstituten tillsatts kommer gruppen att till snabb behandling ta upp frågor som kan uppkomma till följd av eventuellt friställda vid skogsskolorna.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min interpellation vilken innehöll tre olika frågeställningar. Av dessa har jag fått svar på två. Som svar på den första frågan säger jordbruksministern att han anser att det inte är möjligt eller ens lämpligt att vid särskilda utbildningsanstalter skapa enbart en utbildning som omfattar hela miljövårdsområdet. På den punkten kan jag säga att vi är helt överens. Det vore knappast — i varje fall i det läge som vi har i dag — lämpligt med en separat utbildning av detta slag. Hur det kan bli i framtiden är svårt att säga. Något sådant förslag kan väl inte heller utläsas ur min interpellation. Jag har däremot ifrågasatt om man inte i betydligt större omfattning än vad som nu är fallet skulle kunna utnyttja dessa skolor för miljövårdsundervisning av olika slag. Det timanslag på 90 timmar som föreslagits för skogsteknikerkursen kan inte sägas vara särskilt uppmuntrande, när vi vet att den tidrymd som i dag är anslagen för undervisningen vid skogsskolorna är 10 timmar längre. Det rör sig alltså om en nedskärning av ett ämne som i dag tillmäts stor uppmärksamhet och betydelse, nämligen miljövården. Vid de undervisningsanstalter som finns har vi lärarplatser, lokaler, undervisningsmaterial och fasta utbildningsanordningar redo att tas i bruk för ändamålet. Man skulle enligt min uppfattning kunna göra en hel del både i fråga om upplysning och i fråga om informationer och observationer i miljövårdsfrågor. Jag ber att få citera en passus ur en ledare i tidskriften Skogen, där det heter: ”Vad är skogsoch jordbruket annat än tillämpad ekologi? Våra utbildningsanstalter utgör enorma databanker rö rande ekologi med ett sedan decennier fortlöpande insamlat material rörande grundläggande naturfaktorer. Frågan är om vi inte nu håller på att slösa bort denna förstfödslorätt när det gäller tillgodogörandet av de nya aktiviteter som äger rum på skogsoch jordbruksmark. Vår förvaltningsapparat ned till minsta privata enhet måste få vidare uppgifter, vår utbildningsapparat likaså. Här kan t.ex. de naturanknutna skolorna göra en verklig insats i miljövårdsutbildningen. En undersökning och målsättningsdiskussion om alla de aktiviteter, som nu äger rum på den mark vi förvaltar, måste föras vid våra läroanstalter och akademier, centrala verk och företag, stora som små. Det bör ske nu och snabbt.” Dessa frågor hör därför, som jag ser det, intensivt samman med dimensioneringen av de naturanknutna skolorna, särskilt som vi befinner oss i ett skede då det gäller att avgöra deras dimensionering både till antalet och beträffande undervisningsplanerna. Jordbruksministern säger att han inte är beredd att föreslå att de skogsskolor som kommer att läggas ned endast utnyttjas för miljövårdsundervisning. Om man får tolka detta så, att det finns förutsättningar för att de skall kunna få användas i denna undervisningstjänst, då är jag nöjd med svaret och ber än en gång att få tacka för den delen av interpellationssvaret. Vad beträffar fråga nr 2, den om lärarna, så gäller denna — vilket jag också framhållit i min interpellation — i särskilt hög grad yrkeslärarna. De är en yrkesgrupp som enligt planerna för instituten inte skall finnas längre. Här är kanske inte rätt tillfälle och tidpunkt att säga så mycket om den delen, men jag vill — och det har jag även tidigare framfört motionsvägen — säga att jag förut inte har kunnat och fortfarande inte riktigt kan förstå, att man tar bort denna yrkesgrupp. Det gäller dock här undervisning av tjänstemän, som i hög grad också skall sysselsättas med praktiska frågor. Denna grupp av lärare är speciellt lämpad just för sådan undervisning. Det är också yrkeslärarna som särskilt torde komma att drabbas av friställning. I varje fall vet de i dag inte vad de skall syssla med eller vart de skall komma. Jordbruksministern talade om att en särskild arbetsgrupp är tillsatt, som arbetar med denna fråga. Jag har varit i kontakt med såväl lärare av denna kategori som deras organisation. Enligt de uppgifter som jag fått vet man från den sidan ännu inte någonting om att denna arbetsgrupp haft något sammanträde. Det förefaller dock rätt angeläget att just den grupp som är mest aktuell i fråga om friställning på ett eller annat sätt borde vara med vid dessa diskussioner. Jag kan inte heller underlåta att ta upp en annan fråga. Den gäller fortbildning och vidareutbildning. Det är en mycket väsentlig och viktig fråga denna om fortbildning och vidareutbildning vid skogsinstituten, särskilt som det var ett av argumenten för att man skulle kunna behålla en så pass kort kurstid som man stannat för här. Jag ifrågasätter faktiskt om den läraruppsättning som finns räcker till att även svara för fortbildning och vidareutbildning. Jag kanske också kan vidga denna frågeställning till att gälla fler av de naturanknutna skolorna. Beträffande min tredje och sista fråga så kan jag inte finna att jag fått något svar på den. Jag frågade om viss försöksverksamhet kan få påbörjas vid någon av de skogsskolor där undervisningen skall upphöra. Jag skulle vara tacksam om jag kunde få en komplettering av jordbruksministern. Kan jag i det svar som jag har betraktat såsom positivt läsa in att skolorna även skall kunna utnyttjas för miljövårdsundervisning, är jag nöjd.
Herr talman! Herr Nils Nilsson hade ställt många frågor till mig, men allesamman kretsade ändå kring skogsskolorna. Anledningen till att vi har tvingats lägga ned dem är ju helt enkelt att intresset för dem inte har varit sådant att de kunnat upprätthållas. Jag är alltså inte beredd att ge det svaret att vi skall ha kvar skogsskolor som inte behövs. Jag är inte heller beredd att föreslå någon försöksverksamhet för miljövårdsutbildning vid dessa skolor. Jag tycker det är fullständigt riktigt att byggnadsstyrelsen får fullgöra det uppdrag den har fått, nämligen att undersöka vad man lämpligast skall använda dessa skolor till. Det blir inte någon specifik miljövårdsutbildning i dessa skolor. Herr Nils Nilsson och jag var ju ändå helt överens om att miljövårdsutbildning och miljöfostran inrymmer så väldigt mycket att dessa ämnen inte kan läggas på en enda anstalt. Jag vill fästa uppmärksamheten på att i miljövårdsfostran i alla våra läroplaner för alla våra skolor inlägges så mycket som möjligt om miljöfostran och miljövårdsutbildning. Jag kommer alltså fram till att vi inte skall ha några särskilda utbildningsanstalter för dessa ämnen. På den punkten finns det inga delade meningar bland dem som sysslar med detta problem. Mera allvarlig tycker jag ändå frågan var vad man skall göra med de lärare som har tjänstgjort vid skogsskolorna. En arbetsgrupp är tilsatt, och enligt de uppgifter som jag har fått av skogsstyrelsen, som ju inte gärna kan ljuga för mig i detta fall, har arbetsgruppen haft fortlöpande kontakter med Svenska facklärarförbundet, som alltså företräder sina medlemmar, och Statstjänstemannaförbundet. Nu avvaktar arbetsgruppen för att se hur många av dessa lärare som får anställning vid skogsinstituten. Flera av lärarna söker dessa lärartjänster. Många lärare är välmeriterade och kommer säkert att få sökta tjänster. Dessutom finns 40 skogsbruksskolor som då och då behöver lärare. Även den stora statliga skogsadministrationen — Sskogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelsen — kan ju lämpligen använda sig av denna arbetskraft. Vi har här lärare som har utbildat elever för skogligt ändamål. Att utan vidare tro att man kan göra om dessa skolor och använda dessa lärare för miljövårdsutbildning finner jag verklighetsfrämmande. Det är inte alls säkert att lärarna passar för sådan undervisning. De passar för den undervisning som de tidigare har gett eleverna. Jag håller inte med herr Nils Nilsson om att skolorna är lämpade för miljövårdsutbildning, inte ens någon mindre kvalificerad miljövårdsutbildning. Därför får vi nog ändå finna oss i att byggnadsstyrelsen får räkna ut lämpligaste användning. På någon skola har det problemet redan lösts. Jag återgår till de anställda lärarna. Så snart det blir klart vilka lärare som blir placerade, kommer omplaceringsnämnden att ta itu med de lärare som då inte har kunnat placeras och avgöra vad som kan göras av dem.